Herr talman! Jag har inte alls kallat majoriteten av svenska folket för isolationister och bakåtsträvare. Detta epitet avsåg endast Vänsterpartiets riksdagsgrupp, även där finns som bekant olika schatteringar företrädda. När jag diskuterade poängen med att vara insider resp. outsider noterade jag att Gudrun Schyman tyckte att det å ena sidan var bra att vara insider i EES-utskottet men att det å andra sidan var bra att vara outsider i förhållande till EG. När hon utvecklade varför det var bra att vara insider i EES utskottet sade hon att om man är med kan man begära information, öva inflytande, påverka och diskutera. Jag tillät mig då att säga att det där resonemanget kanske också håller beträffande den europeiska gemenskapen. Är vi med i den europeiska gemenskapen kan vi från svensk sida påverka, få information och delta i en aktiv process. EG, eller Europeiska unionen som det kommer att heta efter 1993, är inte något som är fixt och färdigt. Det är ingen fixerad institution, utan det är en process i utveckling. Det är en process som man kan påverka om man är med. Men det är en process som vi kommer att få kolossalt svårt att påverka om vi inte är med. Däremot kan vi säga med stor säkerhet att vi själva kommer att påverkas av Europeiska gemenskapen oavsett om vi är medlemmar eller inte. Redan i dag är vi i mycket stor utsträckning påverkade av denna viktiga politiska gemenskap i Europa, och det är därför som frågan om vår självständighet, vår suveränitet i framtiden, är avhängig av om vi kan bli insiders. Det är precis samma goda förhållande som Gudrun Schyman talade om när det gäller EES-utskottet. Allra sist vill jag säga att anledningen till att Vänsterpartiet inte är med i EES-utskottet, och inte heller med i ett antal utskott i riksdagen, är ju enbart den obeskrivliga flathet med vilken Vänsterpartiet har förhandlat med andra partier. Om man i Vänsterpartiet hade insisterat på en kartell med Socialdemokraterna, hade man mycket väl kunnat ta säte i många av riksdagens utskott.
Herr talman! Jag deltog inte i de där förhandlingarna, men jag utgår ifrån att samtliga politiska partier i Sveriges riksdag har intresse av att samtliga politiska partier skall ha en bra representation i utskotten, så att arbetet kan skötas effektivt. Om nuvarande förhållanden beror på någon form av flathet, måste det även bero på Daniel Tarschys parti, som var med och diskuterade det hela. Man kan inte ha haft för ögonen att göra något bra, utan i stället har man haft för ögonen att försöka marginalisera vissa politiska partier. Det tycker jag är ett mycket dåligt drag. Naturligtvis är det så, Daniel Tarschys, att Europeiska Unionen inte är något fixt och färdigt. Det är alldeles riktigt. Av det som vi kan se är emellertid den demokratiska processen undermålig. Vi kan se att en mängd beslut kommer att fattas och att nationer och nationella politiska majoriteter kommer att köras över av beslut som har fattats i ministerrådet. Detta är ett faktum. Vi kan naturligtvis hoppas att detta förhållande skall förändras, så att det demokratiska s.k. underskottet blir mindre än i dag. Den processen kan vi delta i genom att på olika sätt heja på. Det är ju inte så att vi inte deltar i samarbete och politiska diskussioner över huvud taget och att vi stänger alla dörrar därför att vi inte väljer ett medlemskap i den europeiska unionen -- självfallet inte. Självfallet kommer vi att fortsätta att handla med EG. Ibland framställs det hela av Folkpartiet som att det kommer att ramla ned en järnridå runt landets gränser, ljuset kommer att slockna och det blir ett återtåg till jordkulornas tillvaro. Det är ju inte så, och det är idiotiskt att framställa det på det sättet. Naturligtvis kommer vi att fortsätta att samarbeta och handla med Europeiska Unionen. Vi kommmer också att fortsätta ett socialt och kulturellt samarbete, liksom ett forsknings och utbildningssamarbete, precis som med andra länder. Det skall vi självfallet fortsätta med. Jag förstår mig inte på den konstiga nidbild som tecknas av vad som skulle hända om Sverige inte valde ett medlemskap. Det finns helt enkelt andra sätt att associera sig med EG. Frågan om huruvida ett medlemskap är nödvändigt för den ekonomiska tillväxten uppkommer. Påståenden som att vi måste gå med för att kunna försvara den sociala värlfärden förekommer. Om vi, i och med ett medlemskap, frånhänder oss möjligheten att bedriva en ekonomisk politik som ser annorlunda ut än vad en majoritet av medlemsländernas finansministrar anser att den skall se ut, har vi mycket begränsade möjligheter att hantera frågan om vilken social välfärd vi vill ha. Så ser det ut.
Herr talman! Mitt parti har blåklint som symbol. Det beror på att rösträttsrörelsen för hundra år sedan valde denna växt som sin symbol. Rösträttsrörelsen fann också på sin tid demokratin i vårt land undermålig. Man valde emellertid att ta strid för att göra demokratin bättre. Jag anser detta som det naturliga sättet att reagera på för människor som tror på att ett samhälle kan förbättras. Om man finner att demokratin är undermålig, försöker man att förbättra den. Självfallet har vi anledning, när vi kommer med i den europeiska gemenskapen, att delta i arbetet på att förbättra gemenskapen i en mängd olika avseenden. Det är inte enbart i demokratin som det finns brister. Det finns en rad olika områden där Europeiska gemenskapens politik är tvivelaktig. Jordbrukspolitiken kan nämnas som ett exempel, men det finns många andra områden där Europeiska gemenskapens politik behöver utvecklas. Det arbetet ser jag som en viktig uppgift för oss i Sverige att delta i, i stället för att vi går och gömmer oss i någon jordkula och ser på tillvaron ur detta begränsade perspektiv.

Herr talman! Jag behöver egentligen inte gå in i den här debatten, eftersom allting redan i så stor utsträckning och med så stor tydlighet har sagts av alla. Fördelningen i kammaren är emellertid litet snedvriden. Det är litet för många Stockholmsdebattörer och detta faktum kan väl motivera att jag tar till orda. Dessutom har Mats Hellström med olika former av argument ansträngt sig för att provocera den borgerliga majoriteten och regeringen. En del argument har ännu inte bemötts. Till Mats Hellström vill jag säga att det är ganska uppseendeväckande att Socialdemokraterna finner det vara motiverat att konstatera att högern inte har någon orientering i det moderna Europa. Så säger en socialdemokrat när han vet att så gott som varje land som har varit med att bilda EG och som nu utvecklar unionen är styrda av borgerliga regeringar. Att i det läget hävda att den progressiva utveckling som ligger i Maastrichtunionens avtal skulle visa att högern saknar orientering i Europa är ett mer enfaldigt påstående än Mats Hellström är förtjänt av att stå och uttala inför svenska folket. Vi debatterar demokrati mycket här. Debatten sker emellertid hela tiden med utgångspunkt i Gudrun Schymans ordkaskader och påståenden om att demokratin är förskräckligt usel och att demokratins krav inom EG och inom unionen är förfärligt dåliga. Jag vill att vi börjar med att bestrida dessa påståenden. Det är inte sant att det finns ett demokratiskt underskott i den mening som dessa debattörer vill låta göra gällande. Gudrun Schyman tar på sig ett kolossalt ansvar när hon ''pumpar ut'' dylika påståenden i glänsande klarröda kaskader. Låt mig ge några exempel på vad jag menar och vad jag tycker att Gudrun Schyman borde ta hänsyn till. Det finns statistik på det nuvarande Europaparlamentets verksamhet. Den statistiken är lättillgänglig för alla -- även för dem som tycker illa om EG.

Det visar verkligen på en betydande roll i beslutsprocessen för detta folkvalda instrument inom EG. Det betyder inte att EG är nöjt med vad EG uppnått med avseende på de demokratiska förhållandena, och det betyder inte att jag eller någon annan av mina meddebattörer och kolleger här i kammaren är det. Självfallet förhåller det sig så, men vi måste komma ihåg att det beträffande demokrati i EG -- om vi nu enbart håller oss till Europaparlamentet -- handlar om ett parlament som hittills blott har hållit tre val. Man kan gott hävda att Europaparlamentet är ett parlament i process mot en fastare och stabilare hållning. Behovet av en uppgradering av det demokratiska innehållet har i Maastricht kommit till uttryck på två sätt, vilket är viktigt att vi säger till de svenska väljarna som ofta uttrycker sin oro över att beslutsfattande kommer långt bort från dem.

Jag vill även gärna påpeka, eftersom ingen har nämnt det, att i en deklaration som slöts till protokollet i Maastricht uttryckte alla konferensens deltagare nödvändigheten av att kontakterna mellan de demokratiska institutionerna i EG, den blivande unionen, och de nationella parlamenten ökades. Sist, men inte minst, tycker jag att man kan konstatera att det också inom EG förs en engagerad debatt om en modernisering och en uppgradering av det demokratiska innehållet i beslutprocessen, som exempelvis kan ske genom en översyn av det demokratiska inslaget i ministerrådets verksamhet. Gudrun Schyman beskärmar sig över att den är hemlig, att man inte får lov att komma dit och att man inte får lov att lyssna där. Nej, men det gäller även den svenska regeringens överläggningar. Med det som utgångspunkt finns det ingen anledning att dramatisera det förhållandet att de beslutsfattande ministrarna har sina överläggningar för sig själva. Vad vi emellertid inte skall glömma bort är att denna riksdag -- aktiv, kunnig, pådrivande, verksam -- kan utöva inte bara kontroll över utan även ge direktiv till sina ministrar i detta ministerråd. Att påstå att detta är en hemlighetsfull klubb med herrar som sitter och bestämmer, och vad det nu är som Gudrun Schyman plägar att säga. Det är ju ingenting annat än sådant som får lov att stå i veckotidningar, men det är verkligen ingenting som man borde få lov att säga i en seriöst menad debatt. Jag personligen har uppfattningen att Europaparlamentet inte har lyckats föra ut sin verksamhet till väljarna. Det har kommit till uttryck i ett dåligt väljarunderlag, ett dåligt valdeltagande och en del säkerligen stora problem när det gäller det aktiva deltagandet av parlamentets ledamöter. Det är, som Daniel Tarschys sade, sådant som ännu brister, och där vi med vår erfarenhet av en levande demokratisk parlamentarism kan, skall och är skyldiga att bidra till att just föra väljarna närmare EG:s beslutsprocess.

Vi har tillsammans skapat ett förhållande inom arbetsrättens område i vårt land som kan få vara modell för Europa, och jag tror att det är det. Varför skulle vi då beskärma oss över att den svenska regeringen inte skulle vara tillräckligt aktiv? Vi har tillsammans varit så aktiva att man i Europa vill likna oss. Det tycker jag att vi skall vara stolta över, i stället för att orera över att den borgerliga regeringen på något sätt, som det talas om i reservationen, inte skulle leva upp till det svenska idealet på den kollektiva arbetsrättens område. Det är tvärtom så att vi redan har gjort det.
Herr talman! Nic Grönvall tycker att det är enfaldigt att säga att högern saknar orientering när det gäller tätare europeiskt politiskt samarbete i dag. Jag vill låta den frågan vara vilande tills jag i så fall har fått ett svar på vad högerprojektet med ett tätare politiskt samarbete är i dag. Jag tror att jag kan förstå ungefär vad det var före Berlinmurens och järnridåns fall. Mycket av viljan till ett tätare politiskt samarbete i Europa hade kommunisthotet och järnridån som relief. Då kvarstår verkligen min fråga, som jag tycker är ganska intressant att diskutera: Vilka är det i dag som driver fram mot den politiska unionen? Bl.a. är det självfallet federalisterna i alla länder. Där kan det finnas både socialdemokrater, högermän, liberaler och många andra. Federalismen har inte en höger och vänsterkaraktär. Den är inte uppdelad i höger och vänsterperspektiv. Det har funnits federalister alltsedan början. Det är självfallet en drivkraft. En annan drivkraft, menar jag, finns i ett socialt engagerat center--vänster-spektrum. Den finns hos kristdemokrater, hos socialdemokrater och hos en del andra, som inte är nöjda med vad som har åstadkommits genom den inre marknaden, the single market. Jag kan självfallet se många högerpolitiker som är nöjda med vad som har uppnåtts under 80-talet i den inre marknaden. Men det är inte detta som frågan nu gäller, utan frågan gäller varför man vill gå vidare. Hur skall man få gehör hos Europas befolkningar för att gå vidare till ett mycket tätare politiskt samarbete? Jag menar att det i första hand handlar om att man måste ge svar på hur vi, med givet de fria kapitalrörelser som finns globalt och den inre marknaden som kraftigt har harmoniserat villkoren, skall åstadkomma att medborgarna får socialt drägliga villkor, så att vi kan utveckla Europa så att också frukterna av den inre marknadens ekonomiska goda sidor kan fördelas bättre hos folkflertalet. Jag är ganska övertygad om att den europeiska agendan, för att använda ett EG-ord, finns. Jag menar att de som i realiteten nu driver framåt mot det tätare politiska samarbetet efter Maastricht är just ett center--vänster-spektrum. Där finns allt från kristdemokrater till socialdemokrater. Som jag sade är det ingen som har något monopol på något i detta sammanhang. Jag kan gärna dra in andra i denna vilja att göra Europa mer socialt rimligt för medborgarna, löntagarna och andra. Jag tycker emellertid att frågan kvarstår, och det vore intressant att få svar på den. Finns också detta högerprojekt, och hur ser det i så fall ut?
Herr talman! Det som är unikt och styrkan i Europapolitiken i vårt land, och i de allra flesta länder, är att den är gemensamt omfattad av en så stor andel av befolkning och ideologier som är fallet i vårt land. Man behöver inte identifiera ett högerprojekt eller ett vänsterprojekt. Projektet heter internationell integration, med alla dess krafter, med alla dess möjligheter och alla dess utvecklingsperspektiv. Med det inlägg som Mats Hellström gjorde, tyckte jag att hans ansträngningar att identifiera högern som något slags ensam och kylslagen motarbetande kraft helt enkelt föll ihop som ett korthus. Det är intressant att Mats Hellström påpekar att kristdemokraterna ingår i hans värld av goda och acceptabla européer. Det kanske inte har passerat Mats Hellström att Moderata samlingspartiet och de konservativa i Storbritannien och i Danmark numera tillhör European People's Party. Då kanske hela resonemanget faller platt till marken.
Herr talman! Det är utmärkt om ni i Moderata samlingspartiet orienterar er mot det som också har kallats anständighetens mittfåra i den europeiska politiken. Men i Sverige har ju Moderata samlingspartiet valt att ta fram en politik med en helt annan innebörd än den som betyder ett ökat socialt engagemang för att förbättra villkoren på den inre marknad som nu förverkligas i Europa. Ni är välkomna om ni vill orientera er mer mot en politik som skall minska inkomstklyftor och som skall se till att de arbetande på sina arbetsplatser får mer att säga till om, inte mindre. Ni har ju faktiskt valt att i det här landet säga att den politiken var fel och att ni vill göra något annat.
Herr talman! Det här försöket att konstruera en motsatsställning är helt meningslöst att diskutera. Jag vill emellertid med anledning av en mening i den socialdemokratiska reservationen lika fullt göra en markering som möjligen skulle kunna markera en egen syn i denna fråga. Jag antar att den övriga majoriteten i utskottet står vid sidan av. I reservationen finns ett uttalande om att man skall utarbeta ett samlat europeiskt program för full sysselsätting. Det kan väl egentligen inte förstås på något annat sätt än att man nu skall utveckla en europeisk näringspolitik av socialdemokratisk modell med stöd än hit och än dit, osv. Där går en skiljelinje. Vi avser inte att medverka till att skapa ett socialdemokratiskt Europa, där en aktiv näringspolitik, dvs. en subventionspolitik, en paketlösingspolitik, som vi har sorgliga erfarenheter av i Sverige, blir europeisk politik. I detta sammanhang kan Mats Hellström få sin skiljelinje.
Herr talman! Nic Grönvall sade att jag tar på mig ett enormt ansvar när jag sprider irrläror om att det i EG skulle finnas något som kallas för det demokratiska underskottet. Det är intressant att höra. Men det är faktiskt väldigt många som talar om det demokratiska underskottet. Jag tror att det gäller samtliga partier här. Åtminstone har man tidigare talat om detta underskott. Det finns också många i EG, både parlamentariker och andra, som talar om det demokratiska underskottet. Det gör man just utifrån det faktum att nämnda underskott existerar där. Det vet också Nic Grönvall, för han säger sedan att det är väldigt många saker som man måste förbättra. Men det är ju just därför att det finns så mycket som inte fungerar bra som det finns ett demokratiskt underskott -- en i och för sig mycket märklig term. Man talar dock gärna och jämt nu för tiden i budgettermer, så det här är väl ett utslag av ekonomismen. Det är bra att man i EG-parlamentet får yttra sig i samband med att förslag går från kommissionen till ministerrådet. Men det är stor skillnad mellan rätten att få yttra sig över saker å ena sidan och detta med initiativrätt och beslutanderätt å andra sidan -- rättigheter som EG-parlamentet inte har annat än när det handlar om avtal med tredje part, om EES-avtal eller om inval av nya medlemmar. Man har, som sagt, varken beslutanderätt eller initiativrätt. Så är det faktiskt. Visst är det så, att EG-parlamentet inte har funnits särskilt länge. Det har ju bara varit tre val, och det är inte särskilt många som deltar i valen. Valdeltagandet är faktiskt otroligt litet -- det vet vi också. Och visst är det nödvändigt att utöka kontakterna mellan EG och de nationella parlamenten. Det är självfallet så, utifrån det faktum att det fungerar så dåligt. Det handlar här om en struktur som finns långt över huvudena på flertalet människor i EG:s medlemsländer. Det är först nu, efter det att beslut fattats i Maastricht, som ordentliga EG diskussioner har startat i de olika medlemsländerna inför det faktum att de fattade besluten skall godkännas när det gäller inträdet i den europeiska unionen. Det är därför som en diskussion har påbörjats både om demokrati och om ekonomi som inte förts tidigare. Jag tycker att det är bra att den diskussionen har kommit i gång. Det har ju visat sig att inte alla är så entusiastiska inför det som komma skall, bl.a. därför att man ser klara brister och en urholkning av den demokratiska processen. Många viktiga beslut lyfts från den nationella nivån och förs upp till den överstatliga nivå som ministerrådet ändå utgör. Det finns nämligen inte en sådan kontakt med EG-parlamentet att ett avsättande är möjligt.
Herr talman! Avslutningsvis konstaterar jag egentligen bara att det uttryck som Gudrun Schyman vanligen använder är att besluten i EG är odemokratiska. Hon talar inte om demokratiska beslut som fattas med ett visst demokratiskt underskott. Det är det som är den stora skillnaden, och det är i det avseendet som hennes ansvar är så tungt. Den som tar del av Göteborgs-Postens intervjuundersökning beträffande grunderna för svenskens hållning till Europamedlemskapet, EG medlemskapet, finner att svensken i allmänhet är övertygad om, eller tror, att man kommer att sakna inflytande över besluten. Låt mig som en liten information i debatten säga att den budgetpåverkan som medlemskapet skall innebära för vårt land begränsar sig till ca 2 % av den svenska nationalbudgeten. Det kan egentligen inte berättiga någon att hävda att svensken skulle komma så långt från besluten att dessa t.o.m. blir helt odemokratiska. Jag tycker att Gudrun Schyman i upplysningshänseende har ett stort ansvar med tanke på hennes debattinlägg i fortsättningen. Vi riksdagsmän har ju ett ansvar när det gäller att delta i och att medverka till en kunskapsuppbyggnad i fråga om Europa. Då går det inte an att använda löpsedelsspråk.
Herr talman! Nic Grönvall tillhör ett parti som väl är ett av de partier som har ett mycket stort ansvar för att EG-debatten i Sverige under väldigt lång tid har varit mycket ensidig och propagandistisk. Jag talar inte om odemokratiska beslut, utan jag talar om EG:s odemokratiska strukturer. Jag talar om de övernationella besluten, vilka omöjliggör en uppbyggnad av politiska majoriteter som kan sätta sig emot de beslut som fattas -- oavsett vad man i de enskilda medlemsländerna tycker. Sverige som medlem i den europeiska unionen har faktiskt, Nic Grönvall, ett mycket begränsat inflytande. Även om vi i denna sal över alla partigränser skulle vara överens om att det skall vara på ett visst sätt, går det inte att åstadkomma det som vi vill, om en majoritet i EG:s ministerråd vill någonting annat. Det är ett faktum. Jag menar att den typen av överstatlighet kommer att påverka den svenska demokratiska processen på ett mycket olyckligt sätt. Och det är nog inte alls bra. Men för den skull menar jag inte att det är rimligt att en minister från Sverige har lika mycket att säga till om som en minister från Tyskland. För ett litet land som Sverige innebär det här att vi medverkar till att vi hamnar i en mycket dålig position. Hittills har jag inte hört ett enda vägande argument om varför det är nödvändigt att sälja ut den svenska demokratin. Det kan ju inte vara så, Nic Grönvall, att vi i Sverige inte har råd att ha demokrati.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att Gudrun Schyman bekräftade min tes i och med att hon påstod att vi inte har råd att avstå från demokratin. Hela mitt inlägg gick ut på att visa att det finns ett starkt demokratiskt inslag i EG.

Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag tycker att det vore mycket beklagligt om Vänsterpartiet skulle välja isoleringens väg när det gäller riksdagens hantering av EES-frågan. Såvitt jag förstår har Vänsterpartiet samma möjligheter när det gäller EES-utskottet som man har beträffande andra utskott. Man har alltså rätt till en suppleantplats och kan fullt ut delta i alla diskussioner och få en meningsyttring fogad till utskottets betänkande. Jag förstår att det hade varit bättre för Vänstern om man kunde få en ordinarieplats. Det är beklagligt att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte kunde komma överens om en sådan lösning. Men samtidigt får vi finna oss i att villkoren är olika i fråga om utskottsarbetet och annat arbete här i riksdagen. Det är ju väljarna som bestämmer villkoren. Vi i Centern har inte samma arbetsmöjligheter som Moderaterna eller Socialdemokraterna. Inom Centern är det betydligt färre personer som skall göra samma jobb som en större grupp i ett större parti. Det är klart att det kan upplevas som orättvist. Men de spelreglerna gäller för oss alla. Om man nu i Vänsterpartiet känner ett mycket stort ansvar när det gäller detta med att företräda en mycket stor grupp bland allmänheten utgår jag från att man utnyttjar möjligheten att delta i EES utskottets arbete i stället för att av, skulle jag vilja säga, litet prestigebetonade skäl ställa sig utanför på grund av att man inte får en ordinarie plats. Både frågan om EES-avtalet och det som är huvudtemat just i dag, nämligen frågan om våra relationer i övrigt till EG, är mycket viktiga frågor. Enligt min uppfattning finns det en rad starka principiella skäl som nödvändiggör ett samarbete av det slag som EG representerar. Vi i Europa har att lösa viktiga miljöfrågor, och dessa kan bara lösas genom ett kraftfullt internationellt, och därmed europeiskt, beslutsfattande. Försurningsproblemen, klimatproblemen, havsföroreningarna osv. kräver ett effektivt europeiskt beslutsfattande. Vi har ett internationaliserat näringsliv. Det är ett faktum -- oavsett EG. Det är inte så som Gudrun Schyman antydde, nämligen att det är EG som leder till kapitalets internationalisering. Vi i Sverige har ingen valutareglering, och det har man inte i andra länder heller. Kapitalet är rörligt. De multinationella företagen är en realitet. Men om vi inte bygger upp samhälleliga strukturer, så att det går att arbeta på samma nivå som de multinationella företagen, blir resultatet en situation där de multinationella företagen kan spela ut de olika länderna mot varandra. Vill vi skapa spelregler för ett internationaliserat näringsliv när det gäller sådana saker som miljö, arbetsmiljö, arbetsförhållanden osv., krävs det ett effektivt samarbete mellan staterna och ett kraftfullt och effektivt beslutsfattande. Detta är en del av det starka, ömsesidiga ekonomiska beroende som i synnerhet alla europeiska stater har, och som gör att det i dag är mycket svårt för ett land att gå sin egen väg på det ekonomisk-politiska området. Sverige har försökt ett par gånger. Vi försökte på 70-talet och vi försökte igen på 80-talet. I bägge fallen har vi fått se hur en inflationistisk politik i Sverige, i syfte att rädda sysselsättningen, har lett till tappade marknadsandelar och förvärrade sysselsättningsproblem efter ett tag. Det vi i verkligheten tvingas inse är att i första rummet de västeuropeiska staterna, men snart alla europeiska stater, är så starkt ekonomiskt beroende av varandra att man måste föra en relativt likartad ekonomisk politik för att inte råka i svårigheter. Då är det bättre om man kan skapa gemensamma system för att forma denna ekonomiska politik, än att man låter några få stora, starka länder bestämma, vilket annars sker och vilket vi redan i dag ser tydliga exempel på, medan de ekonomiska samarbetsmönstren ännu är rätt svaga. EG innebär också ett stort projekt för att undanröja den oerhörda byråkrati som ligger i att varje land har sitt eget regelsystem på handelns område, när det gäller varors utformning och sådana saker. Om vi vill delta i detta har vi också all anledning att försöka delta i beslutsprocessen när de gemensamma regelsystemen skapas. Europa som kontinent står inför en oerhörd utmaning som har att göra med frigörelsen i Östeuropa.

Även det kräver ett kraftfullt och effektivt internationellt samarbete. Allt detta är skäl som talar för en samarbetsstruktur av det slag som EG representerar. Funnes inte EG, skulle vi vara tvungna att uppfinna det. Däremot innebär naturligtvis inte detta att Sverige absolut måste var med. Vi kan stå vid sidan av. Självklart kan vi göra det, och låta andra lösa de europeiska problemen åt oss. Men det innebär naturligtvis att vi väljer att inte delta i lösningen av de europeiska problemen. Självfallet finns det här ett demokratiskt dilemma. Om vi väljer att delta, innebär det naturligtvis också att vi måste finna oss i att det blir gemensamma lösningar som berör oss starkt, men som inte är utformade precis så som de skulle ha varit utformade om vi hade bestämt enbart för oss själva. Det val vi står inför är att antingen försöka bestämma så mycket som möjligt för oss själva och avstå från att påverka den större europeiska helheten eller att avstå en del av vår självbestämmanderätt för att delta i utformandet av den större europeiska helhet som också vi är väldigt mycket beroende av. Det demokratiska dilemmat med EG är inte den föreställning som Gudrun Schyman för till torgs, att EG:s institutioner och beslutssystem skulle vara så förfärligt odemokratiska. Det demokratiska dilemmat ligger naturligtvis i att för ju större områden besluten fattas, desto större blir avståndet mellan väljare och beslutsfattare. Det är en ofrånkomlig situation. Den realitet som vi måste inse är att en lång rad för oss avgörande frågor till sin karaktär är sådana att de kräver internationella lösningar, att det blir internationella lösningar vare sig vi vill det eller inte. Frågan är: Skall vi delta i dem eller skall vi i stället anpassa oss till beslut som andra har fattat? Självfallet måste en slutgiltig bedömning också utgå ifrån vad detta innebär i praktiken. Om vi vill delta i EG-samarbetet måste vi också finna oss i lösningar som inte är skräddarsydda för oss, utan som är gemensamma lösningar för ett större område. Det kommer vi bl.a. att klargöra i den förhandlingsprocess som nu kommer att sätta i gång. Därför vill jag hävda att den förhandlingsprocessen blir verkligt betydelsefull för en slutbedömning av EG-medlemskapets konsekvenser för Sverige. Jag vill peka på några viktiga problemområden. Ett av dem gäller miljön. Miljön är, som jag sade tidigare, ett av de viktigaste skälen för EG-samarbetet. Men detta innebär naturligtvis också vissa problem för oss, framför allt när det gäller krav på varors utformning. Det är framför allt viktigt att vi i medlemskapsförhandlingar ser till att få behålla de speciallösningar som vi lyckats få igenom i EES Ett annat viktigt problemområde är regionalpolitiken. EG har långtgående regionalpolitiska ambitioner, men de kriterier man i första hand tillämpar inom EG, hög arbetslöshet och fattigdom, är inte så tillämpbara på oss. Hos oss handlar det mer om gles bebyggelse, långa avstånd och hårt klimat. Vi måste se till att få respekt inom EG för den typen av problem som utgångspunkt för i varje fall våra egna regionalpolitiska insatser. Detta gäller också jordbruket, som är ett av de områden som kommer att beröras allra starkast om vi blir medlemmar i EG. Även här måste vi få förståelse för de speciella problem som vi har, t.ex. Säkerhetspolitiken är ett viktigt område. Vi har slagit fast att vi avser att bibehålla vår alliansfrihet. Det förekommer olika spekulationer om huruvida det blir möjligt, huruvida det kommer att godtas eller inte. Det hör också till de saker som måste klargöras i förhandlingarna med EG. Även om förhandlingarna aldrig kan ändra på EG:s grundläggande regelsystem, avgör de i hög grad hur reglerna kommer att tillämpas på oss. Det innebär i sin tur ett viktigt beslutsunderlag när väljarna skall ta ställning i en folkomröstning. Det är riktigt, som Gudrun Schyman har påpekat, att det i dag finns en stor skillnad mellan väljaropinionen och den opinion som är företrädd här i riksdagen. Det intressanta är att denna diskrepans inte har slagit igenom i opinionsmätningar för enskilda partier. Väljarnas partisympatier styrs tydligen fortfarande inte särskilt mycket av deras inställning i EG-frågan. Det gör det naturligtvis desto viktigare att slå fast att det är folkomröstningen som avgör den här frågan. Väljarna får ett tillfälle att slutgiltigt avge sitt omdöme, oberoende av sina vanliga partisympatier. Då är det viktigt att vi som politiker förser väljarna med ett allsidigt och sakligt beslutsunderlag och att vi avstår från skräckpropaganda i den ena eller den andra riktningen, vilken det tyvärr finns alltför mycket av i debatten i dag. Det betänkande vi har att ta ställning till i dag tycker jag på ett bra sätt speglar den väg som vi måste fortsätta i processen mot ett EG medlemskap. Sedan är det som sagt väljarna som får fälla sin dom. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall kommentera det som Pär Granstedt sade om Vänsterpartiets väg. Han sade att han tycker att det vore tråkigt om Vänsterpartiet väljer isoleringens väg i vad gäller medverkan i EES-utskottet. Då vill jag säga så här: Det är faktiskt de andra partierna som väljer om Vänsterpartiet skall vara med eller inte. Vi har sagt att vi kräver en ordinarie representation. Vi har sagt att det här är ett extraordinärt ärende, som ett extraordinärt utskott skall hantera under en extraordinär tid med en extraordinär arbetsbelastning. Det går inte att på ett seriöst sätt delta i arbetet med varianten extrasuppleant. Det är vår erfarenhet efter att ha gjort det i utskotten under ett års tid. Det är faktiskt mycket svårt. Då tycker man att det, när den här viktiga frågan kom upp, borde ha varit rimligt att de andra politiska partierna såg till att Vänsterpartiet kunde medverka på självklara villkor. Vänsterpartiet är det enda parti som är kritiskt och som stöds av en stor opinion som vi på det sättet skulle kunna informera. Det är inte mycket vi begär. Det handlar om att antingen ge oss en ordinarie plats eller utöka antalet ledamöter i utskottet. Det är fullt möjligt. När Miljöpartiet kom in i riksdagen valde en majoritet att säga ja till att utöka antalet platser i uskottet för att på det sättet lösa problemet. Det är inte fråga om regler där riksdagen står över politiken, utan det är faktiskt politiska beslut. Det är det som är allvarligt i denna fråga. Men det är som sagt ert ansvar och inte vårt. Pär Granstedt talar om att det är nödvändigt med kraftfullt och effektivt beslutsfattande i det europeiska samarbetet. Det håller jag fullständigt med om. Det gäller miljöfrågorna, säkerhetspolitiken, regionalpolitiken och alla de områden som Pär Granstedt räknade upp, men det beslutsfattande som sker inom EG är inte kraftfullt och effektivt. Det avspeglar inte politiska majoriteter och folkviljor. Det är problemet. Alla de regler som man skulle vilja bestämma om, om man är seriös t.ex. när det gäller miljöfrågorna, kan man inte fatta politiska beslut om, för det strider mot EG:s grundlagar. Där är det hela tiden företräde för de fyra friheterna. Det går inte att fatta politiska beslut som inskränker de fyra friheternas företräde. Det gör att man inte kan stifta lagar som begränsar dessa fyra friheter. Det är över huvud taget inte möjligt. Det gör att den här institutionen inte är effektiv utifrån en politisk betraktelse. Den kan vara effektiv för att befrämja den ekonomiska tillväxten, men den är inte politiskt effektiv om man anser att det är nödvändigt att bygga politiska motmakter för att reglera den marknadsekonomi som finns i Västeuropa och för att reglera verkningarna.
Herr talman! Först till frågan om utskottsarbetet. Jag förstår mycket väl att Vänstern gärna hade velat ha en ordinarie suppleantplats, och att det hade varit mycket bättre. Men även den extrasuppleantplatsen och den speciella rätten att lägga ett särskilt yttrande redan är mer än vad Vänstern kan begära av egen kraft. Redan det är ett extra erbjudande från övriga partier. Nu finns stolen där, platsen finns till Vänsterns förfogande, om ni vill ha den. Vill ni delta i samarbetet, sammanträdena, diskussionerna, framföra era synpunkter, lägga yttranden till protokollet, så var så goda, ni har rätten! Om ni avstår från den möjligheten, så kom inte och skyll på oss andra. Då har ni alltså avstått från den stol som står till ert förfogande, därför att det inte är tillräckligt mycket. Men skyll inte på andra för att ni inte kan delta i arbetet, för den möjligheten har ju faktiskt erbjudits er. Gudrun Schyman håller alltså med om att vi behöver ha ett kraftfullt beslutsfattande på det internationella planet när det gäller bl.a. miljöfrågor och sociala frågor. Det tycker jag är glädjande. För en stund sedan talade Gudrun Schyman om ordet ''överstatligt'' som ett fult ord -- det lät så. Ett kraftfullt internationellt beslutsfattande innebär i praktiken någon form av överstatlighet. Då tycker inte Gudrun Schyman att EG är tillräckligt effektivt. Det kan man naturligtvis alltid ha synpunkter på. Det är ändå att konstatera att EG har kunnat införa en lång rad minimikrav både på miljöområdet och på det sociala området som driver de mest eftersläntrande länderna framåt. Det händer en hel del positivt genom EG:s beslutsfattande, säkert inte tillräckligt mycket, men var gör det det här i världen? Om nu Gudrun Schyman har en idé om ett ännu effektivare europeiskt beslutssystem på dessa områden, vore det väldigt intressant att ta del av den. Det efterlyses ofta i debatten vad ert alternativ är för att lösa de europeiska problemen. Ni talar om att vi skall ha fortsatt handel osv., och det är säkert bra. Men vad är ert alternativ för att lösa de gemensamma europeiska problemen på miljöområdet, på det sociala området, på det ekonomisk-politiska området? Gudrun Schyman antydde här någonting. Det skulle vara mycket intressant att höra vad det är.
Herr talman! Det jag antyder är att jag inte tycker att det är effektivt om man har en beslutsordning som ser ut på det sättet att de länder som har högre ambitioner, som vill någonting mer, som har kommit längre i t.ex. synen på miljöfrågorna, som har en mer medveten politik, genom den typ av överstatliga beslut som EG fattade i sitt ministerråd hämmas i att utöva sin politik och hålls tillbaka. Det menar jag är ett felaktigt internationellt samarbete. Det är inte effektivt. Miljöfrågorna är ett väldigt bra exempel på hur enskilda länder med höga ambitioner, formade utifrån en miljömedveten opinion har drivit på och utvecklat synen på miljöfrågorna. Vissa länder har gått i förväg, andra kan ta efter. Den möjligheten existerar inte i EG. Det som det inte finns en majoritet för blir ingenting av. Det tycker jag inte är effektivt. Den typen av överstatlighet vill jag inte ha. Jag tycker visst att man kan fatta överstatliga beslut, men de skall vara formade utifrån varje lands självbestämmanderätt. Det måste finnas en demokratisk process i botten för de överstatliga besluten. Det kan inte vara så att enskilda medlemsländer som vill någonting mer är förhindrade att fatta sådana beslut. För mig är det fullständigt avgörande. Sedan till frågan om EES-utskottet. Det är inte en orimlig begäran att kräva en full representation i det extraordinära utskott som skall behandla den extraordinära frågan under en extraordinärt kort tid. Det krävs en effektivitet också i det, och för det krävs en full representation. Det är fullt möjligt för er andra att säga: Självklart skall Vänsterpartiet ha en full representation i det här utskottet, särskilt med tanke på hur opinionsläget är.
Herr talman! Nej, det är naturligtvis inte en orimlig begäran, men det är en begäran som ni ändå inte fick stöd för. Då är frågan: Varför inte utnyttja den möjlighet som ni nu ändå får att delta i alla sammanträden och diskussioner och lämna era synpunkter? Det är bara den fråga jag ställer. Det är intressant att konstatera att Gudrun Schyman är för ett överstatligt beslutsfattande. Jag väntar fortfarande på att få höra vad ni har för plan för hur man skall åstadkomma detta överstatliga beslutsfattande. Om ni tycker att det är viktigt, måste ni ha något slags förslag till hur vi skall gå till väga att faktiskt i sinnevärlden åstadkomma detta överstatliga beslutsfattande på dessa viktiga områden. Gudrun Schymans beskrivning av hur EG fungerar var inte riktigt korrekt. Det finns naturligtvis områden där det finns hämningsfaktorer. Det tycker jag också är litet besvärande. Det är när särregler kan få karaktären av handelshinder. Då finns det svårigheter, även om det där också finns vissa möjligheter. Det är en nackdel. Men det är naturligtvis samtidigt viktigt att främja en handel inom området. Men i övriga områden finns stora möjligheter för enskilda medlemsländer att gå vidare och gå före. När det gäller utsläppsnormer, som ju utgör en väldigt stor del av miljöpolitiken, är det fritt fram att ha en högre ambitionsnivå som mål. Likaså är det i fråga om det sociala trygghetssystemet fritt fram för enskilda medlemsländer att ha en högre ambitionsnivå. När det gäller samhällsservicen är det också fritt fram att ha en högre ambitionsnivå. Så det är på relativt begränsade områden som det finns hämningar. Det är roligt att notera de olika förtecknen. När man hör Gudrun Schyman tala om detta, påminner det om Moderaternas sätt att diskutera utbildningsfrågor. Det gäller ju att få dem som är mest framåt att utvecklas. Det är dem som man skall satsa på. Om eftersläntrarna kommer efter spelar mindre roll. EG erbjuder ju ett sätt att få med sig de svagaste i Europa för att de skall kunna föra en bättre miljöpolitik och en bättre socialpolitik. Det är klart att detta kan innebära vissa hämningar för de allra bästa att kunna bli ännu bättre, vilket i och för sig är beklagligt.

Herr talman! ''Världsfreden kan inte bevaras utan skapande ansträngningar''. Så inledde utrikesminister Robert Schuman sin berömda deklaration från den 9 maj 1950. Den dagen betecknas som EG:s födelsedag. Det var den dagen som Schuman på den franska regeringens vägnar inbjöd alla europeiska länder att göra produktion och konsumtion av kol och stål till en gemensam angelägenhet. Tanken med Kol och stålunionen var att eftersom rustningsindustrin helt och hållet var beroende av koloch stålproduktionen, skulle gemenskapen kring denna produktion göra varje krig mellan Frankrike och Tyskland inte bara otänkbart utan även materiellt sett omöjligt. Man trodde att en sådan gemenskap skulle -- utöver att trygga freden -- höja Europas levnadsstandard och också frigöra medel för en utveckling av den afrikanska kontinenten. Här framkom för första gången tanken att att vinsterna för en samordning till en del skulle tillfalla tredje världen. För mig är dessa två grundvärderingar de viktigaste anledningarna till att jag är positiv till ett medlemskap i EG och för att vi i kds har tagit ställning för EG. Efter en viss tröghet i portgången samverkade flera orsaker till att integrationsprocessen tog ny fart i mitten av 1980-talet. För det första utvidgades EG till att även omfatta Spanien och Portugal, vilket har hjälpt dessa länder att erhålla politisk stabilitet och ekonomisk utveckling. Men viktigast var det yttre tryck som uppstod genom att Europa halkade efter USA och Japan i den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska nedgången i Europa under 1970-talet orsakad av bl.a. två oljekriser, med stigande arbetslöshet som följd blev en drivkraft för arbetet med den inre marknaden. Siktet är nu inställt på att utforma en gemensam ekonomisk politik, socialpolitik och utrikespolitik. Utvecklingen går med accelererande hastighet. De flesta länderna i både Öst och Västeuropa förbereder sig nu för ett ökat samarbete inom de Europeiska gemenskaperna, EG. Målet är en politisk union, byggd på subsidiaritetsprincipen. Kristdemokraternas vision för det nya och enade Europa bygger på gemenskapstanken. Tanken är att skapa så goda och nära relationer mellan folken att krig aldrig mer skall bli möjliga. Vi anser att målet skall nås genom att man skall bygga upp ett nätverk av samarbete på det mänskliga, kulturella och handelspolitiska planet. Frukterna av det samarbetet skall även delas med människor i den tredje världen. Gemenskapen skall grundas på subsidiaritetsprincipen. Den innebär att beslut skall fattas på lägsta möjliga effektiva nivå. En uppgift skall i första hand skötas av den person eller gemenskap som befinner sig närmast uppgiften, enligt den kristdemokratiska synsättet. De överordnade gemenskapernas, t.ex. kommunernas, de regionala organens, staternas och de europeiska gemenskapernas uppgift är subsidiär, dvs. stödjande. De skall genom lagstiftning, utbildning, bidrag osv. hjälpa de mindre gemenskaperna att sköta sina uppgifter. De överskrider sina befogenheter om de t.ex. systematiskt försöker överta individers, familjers och andra gruppers och regioners uppgifter. Men det behövs också överstatliga organ, såsom EG och FN, för att lösa olika internationella problem. Även Europa är en del i ett större sammanhang. Subsidiaritetsprincipen är också viktig vid fördelningen av makt och befogenheter mellan och inom EG:s institutioner, medlemsstaterna, de regionala organen, landstingen, kommunerna, familjerna och ytterst de enskilda individerna. Kds syn på subsidiaritetsprincipen stämmer väl överens med definitionen av det begreppet i unionsfördraget från Maastricht. Gemenskapen skall endast agera, om inte de eftersträvade syftena kan uppnås av medlemsländerna. Varje land är ansvarigt för sitt agerande enligt de överenskomna reglerna. Kds har som aktiv medlem i EUCD, den kristdemokratiska unionen, och som associerad medlem i EPP möjligheter att från insidan följa och delta i den ideologiska debatten och det praktiska integrationsarbetet i Europa. I EUCD finns både partier som mycket aktivt bidragit till grundandet av EG och partier verksamma i länder som ännu står utanför. Kristdemokraterna är utan tvivel den politiska rörelse som hittills har betytt mest för enandet av Europa och tillkomsten av EG. Det är angeläget att understryka att de europeiska kristdemokraterna inte har ett snävt EG-perspektiv, utan att de lägger mycket stor vikt vid att utveckla relationerna till Central och Östeuropa, men även med den övriga omvärlden och vid att avlägsna de hinder och barriärer mellan människor som restes efter andra världskriget. Därför är påståendet att EG kommer att höja murarna mot omvärlden på grund av att de inre gränserna rivs felaktigt. Tvärtom, kristdemokraterna i EG kommer att vaka över att EG:s internationella ansvar bibehålls och fördjupas. De europeiska integrationssträvandena bygger egentligen på samma utgångspunkter och har samma motiv som våra nordiska länders strävan efter gemenskap, integration och samordning inom ramen för samarbetet i Nordiska rådet. Sverige hör till Europa. Jag anser därför att Sverige skall vara med och aktivt utforma framtiden för de nya gränslösa Europeiska gemenskaperna. De ideologiska utgångspunkterna stämmer väl överens med kds grundsyn. Jag delar verkligen utskottets uppfattning att Sverige på olika sätt berörs av de beslut som fattas och som kommer att fattas inom EG, vare sig vi är medlemmar eller står utanför. Om vi står utanför EG innebär det att vi får genomföra en anpassning till EG utan att fullt ut kunna delta i utformningen av EG:s politik och lagstiftning. Jag anser att vi borde ha kommit in tidigare i EG. När vi kommer med är många, kanske de flesta, lagar och förordningar fastställda. Om vi hade varit med tidigare, hade vi på ett annat sätt kunnat påverka utformningen av dem. Detta är en kritik mot tidigare förd politik. Däremot måste den återstående EG-debatten inriktas på att diskutera det som inte berörs av EES-avtalet, ty det som står där är ju redan klart. Just nu arbetar man inom EG-kommissionen med att se på vilka förutsättningar Sverige har för att följa de lagar och påta sig de förpliktelser som ett medlemskap medför. Egentligen känner jag mig stolt över att vi från vikinganationen Sverige diskuteras ute i Europa, om vi är värdiga att bli fullvärdiga medlemmar i en europeisk gemenskap. Det är ju vad det handlar om. Och naturligtvis är vi värdiga. Det går inte att vi, om vi vill överleva, isolerar oss som några slags nordiska vikingar i Östersjön. Vi måste in i den större gemenskapen, där vi också hör hemma. Det är viktigt att Sverige nu i medlemskapsförhandlingarna för fram Sveriges höga krav, som har gällt för EES-förhandlingarna beträffande skydd för hälsa, miljö och säkerhet. Kds understöder de uttalanden som riksdagen vid flera tillfällen har gjort om att fortsatt aktivt stödja den svenska alkoholpolitiken, som innebär att en avsevärt större vikt än tidigare skall läggas vid förebyggande insatser utifrån ett folkhälsoperspektiv. Integrationsarbetet från svensk sida får inte drivas så, att en effektiv svensk alkoholpolitik försvåras. Beträffande skatter på alkoholprodukter har riksdagen bl.a. uttalat att målet för ett svenskt deltagande i integrationsprocessen bör vara att de sociala och hälsomässiga strävandena inom den svenska politiken inte får försvagas. Vi i kds understryker att hälsoaspekten, inkl. den totala alkoholkonsumtionen, måste lyftas fram i förhandlingarna. Miljöarbetet inom EG spelar en viktig roll genom att vara normbildande för miljöarbetet på ett globalt plan. GATT har exempelvis fått impulser från det arbete som bedrivs inom EG och seriöst börjat intressera sig för miljökonsekvenser. Ett miljömedvetet EG kan innebära ökad handlingskraft i det internationella förhandlingsmaskineriet. Det behövs med de allvarliga miljöhot som uttunningen av ozonlagren och globala klimatförändringar utgör.Ett svenskt medlemskap i EG skulle kunna höja Europas miljömedvetande ännu mer. Naturligtvis är vi kristdemokrater angelägna om att arbetslösheten skall hållas på så låg nivå som möjligt. Helst såge vi naturligtvis att det inte fanns någon arbetslöshet. Jag är så naiv att jag tror att genom att arbetsmarknaden mot Europa öppnas, ökar också möjligheterna till arbetsbyte och en vidare arbetsmarknad. Här tror jag att det är viktigt att vi som tillhör en äldre generation ''puschar'' på våra ungdomar, så att de skaffar sig gedigna utbildningar. Efterfrågan på utbildad arbetskraft är hög, men efterfrågan på kvinnligt dominerade yrken är mindre jämfört med de yrken som domineras av män. Det betyder bl.a. att vi måste se till att våra flickor, våra döttrar, skaffar sig breda utbildningar, gärna inom områden som inte är traditionellt kvinnliga arbetsområden. Kristdemokraterna inom EG arbetar också för jämställdhet mellan kvinnor och män. Vi i kds vill också verka för en jämlik representation mellan kvinnor och män i EG:s olika råd och församlingar. Vi anser att principen om att ha möjlighet att försörja sig själv måste gälla. Det är i EG sammanhang, liksom i vårt land, inte fråga om storleken på den offentliga sektorn som skall bestämma graden av valfrihet i förvärvsfrekvens. Samhället skall garantera en grundtrygghet för alla. Men produktionen av bra vård och omsorgstjänster behöver inte ske i offentliga producentmonopol. Den kan lika gärna ske i alternativa former med en mångfald av vårdgivare, verksamma i olika företagsformer, både i Sverige och i EG. Det är också viktigt att Sverige är pådrivande i frihandelsvänlig riktning. Till alla dem som säger att importen från u-länderna kommer att minska om vi går med i EG kan jag meddela att den svenska importen från u-länderna för närvarande är ca 8 %, medan EG-ländernas import från uländerna är ca 15 %. Jag började mitt inlägg med grundbultarna bistånd och fred. Jag tänker avsluta med dem också. I sitt politiska arbete utvecklar kristdemokraterna i EG mycket konkret ansvaret för tredje världen. Det sker ideologiskt utifrån solidaritetsprincipen, praktiskt i ett allt närmare samarbete mellan nationerna och EG. En huvudlinje är att vid sidan av de offentliga hjälpprogrammen stödja de frivilliga organisationernas arbete. EPP uppmanar i sitt aktionsprogram EG att erkänna det gemensamma ansvaret för att få ett slut på den skandalösa situation som innebär att en stor del av mänskligheten lider och att miljoner män, kvinnor och barn årligen hotas av förnedrande död i svält och umbäranden. Redan i dag ger EG-kommissionen bistånd och stöd till 69 afrikanska, karibiska och stillahavsländer, vilka är anslutna till den s.k. Lomékonventionen, som också har undertecknats av ett antal länder i Asien och Latinamerika, flertalet av de länder i Medelhavsområdet som inte är medlemmar i EG samt länderna i Central och För att åstadkomma minskade klyftor mellan rika och fattiga länder räcker det inte med en ambitiös biståndspolitik. Kds vill inom EG verka för att en mer solidarisk handelspolitik utformas gentemot uländerna. Vi kommer att inom EG arbeta för att biståndspolitiken skall omfatta även miljöbistånd till bl.a. Östeuropa. Kds ser det också som viktigt att ambitionsnivån höjs till 2 % i vad gäller biståndens storlek. När det gäller frågan om fred kommer jag in på det mer praktiska planet. Jag anser att frågan om fred och mänskliga rättigheter måste få ett mycket större utrymme i skolan och i samhället i stort. Det gäller både för vårt land och för länderna i EG. Det har i vårt land inte funnits tillräcklig insikt om att rättvisa, fred, frihet och utveckling hör samman i ett inbördes samspel för jordens fortsatta existens.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

Herr talman! I sitt mycket sympatiska inlägg gav Göran Lennmarker på slutet ett tecken på just den högerns svårighet att orientera sig i verkligheten som jag tog upp före middagspausen. Det är nog relativt lätt att belägga, att socialdemokratiska regeringar generellt har en större vilja att klara arbetslösheten och är beredda att ta till mera medel för att åstadkomma detta än konservativa regeringar. Frankrike är ett mycket intressant exempel. Där hade Mitterrands regering i början av 1980-talet ambitionen att gå själv, att driva en egen politik, bl.a. just för att klara arbetslösheten. Ambitionen fanns där, men man misslyckades, och detta ledde till att man nästan svängde 180 grader. När man misslyckades med att föra denna så att säga ensamma politik förstod den franska statsledningen att den politik som tidigare förts av Frankrike, sedan de Gaulles tid, var omöjlig. Det var då ändringen kom. Det var då Frankrike aktivt gick in för att vara en konstruktiv samarbetspartner i EG med de andra. Därmed lossnade ganska mycket av Detta var litet vid sidan av vad Göran Lennmarker tog upp. Det är ingalunda ointressant och visar förvisso inte på att ambitionen att hålla nere arbetslösheten inte skulle funnits hos den regeringen. Jag menar nog att Göran Lennmarkers inlägg illustrerar just detta att högern inte längre har en vision om en Europapolitik där man samarbetar politiskt. Det som sades tidigare här i samma fråga illustrerar detta. Hade högern känt sig självsäker, hade man haft en ordentlig vision inför den Europaunion som skall byggas upp efter Maastricht, då hade man ju inte behövt -- som Nic Grönvall påpekade här tidigare -- lämna sin egen international i EG-sammanhanget och ansluta sig till Kristdemokraterna. Det som sades här tidigare är snarast ett exempel på att högern inte har den självsäkerhet man tidigare hade. Jag tycker det är intressant att se att det är någonstans i denna fåra center--vänster som mycket av dagordningen i 1990-talets Europa kommer att byggas upp, Göran Lennmarker. Där står sysselsättningen högt på dagordningen för socialdemokrater.

Herr talman! Om Birgitta Hambraeus hade lyssnat mer uppmärksamt, hade hon i det allra sista jag sade hört att jag talade om ''ansvar''. Det är naturligtvis det som är poängen i det resonemang jag förde, att vi i Sverige har samma ansvar som alla andra nationer i Europa att för en gångs skull försöka utnyttja en historisk chans att skapa en stabil gemensam demokratisk organisation, som sträcker sig över så stor del av den här världsdelen som möjligt, för att undvika det slag av katastrofer som vi tidigare hamnat i. Man skulle kunna göra många kommentarer till det Birgitta Hambraeus sade, men jag skall inskränka mig till en enda, eftersom jag stöter på det argumentet så ofta när jag hör Birgitta Hambraeus uttala sig. Det gäller den parallell hon gör med Canada är som bekant en förbundsstat. Canada har inte en massa olika valutor och en massa olika centralbanker -- en för Quebeck, en för Ontario, en för Sasketchewan, osv. Allt detta är förenat i en för all del ganska lös men ändå gemensam statsbildning. Jag föreställer mig att det som Birgitta Hambraeus vill lansera som den kanadensiska modellen i EG debatten skulle vara en nordisk förbundsstat. Sverige ensamt måste väl ändå vara för litet för att riktigt kunna passa in i den här jämförelsen. Den fråga som inte går att komma runt är: Hur skall denna nordiska förbundsstat åstadkommas? Skall vi på något sätt förmå Danmark att lämna EG och skall vi förhindra Finland att ansluta sig, och för den delen även Norge när den dagen kommer? På vilket sätt skall denna nya och intressanta lösning på EG motståndarnas dilemma åstadkommas? Eller är det, som jag misstänker, med detta precis som med allting annat som lanseras som alternativ till EG -- något som går att säga här och nu men som inte går att förverkliga på något sätt dagen efter ett eventuellt nej i en folkomröstning?

Herr talman! Jag vet att Håkan Holmberg har mycket goda kunskaper om hur lagstiftningsarbetet i EG går till, och jag inser därför att han varit tvungen att kanske litet väl mycket förenkla det hela. Han vet lika väl som jag att man fattar beslut om lagar i ministerrådet på EG-kommissionens förslag och att dessa lagar tar över nationell lagstiftning. Det är naturligtvis ett väldigt centraliserat beslutsfattande. Det är riktigt att man försöker gå in för subsidiaritetsprincipen, men man har ännu inte helt lyckats. Det överordnade är att frihandeln skall fungera och att handelshinder inte får upprättas. Det finns väldigt många möjligheter att hindra länder från att göra som de vill med hänvisning till att handelshinder upprättas, om ett land stiftar de lagar man tänkt sig. Det är detta som är någonting stort och nytt. Vi skall snart i samband med EES avtalet överväga om vi vill ta över 1 400 lagar från Men, vem vet -- Håkan Holmberg kanske kommer att kunna övertyga mig om att det är medlemmar vi skall bli. Det kan också hända att de som talar för andra samarbetsformer med EG kommer att övertyga Håkan Holmberg om att vi bäst tar vårt ansvar om vi som en suverän nation fortsätter att samarbeta med EG och alla andra nationer på jorden.

Herr talman! Hans Göran Franck började med att uttrycka sin skepsis till EG:s möjligheter att spela någon större positiv roll för de östeuropeiska länderna. Det är klart att alla insatser som görs på sätt och vis är otillräckliga. Men det är ändå helt klart att de insatser som görs, och som ändå är ganska betydande, i dag till utomordentligt stor del på ett eller annat sätt utförs med EG i den centrala rollen. Mycket av det som vi gör från svensk sida samordnas med den typen av insatser. Jag kan bara konstatera att många av de funderingar som Hans Göran Franck har om olika problem i perspektivet av ett EG-medlemskap är sådana att de knappast är föremål för förhandlingar eller kommer att bli det, utan det är mer fråga om sådant som man kan fundera på för framtiden -- hur EG kommer att utvecklas. Vi vet ju inte heller något om hur Sverige kommer att utvecklas 10, 15, 20 eller 25 år framåt, hur t.ex. den svenska kriminalpolitiken kommer att vara. Den avgörande frågan är alltså om man tycker att man skall göra ett rejält försök att vara med och påverka. Då kanske slutsatsen ändå ligger ganska nära till hands, nämligen att man då skall vara med i EG.

Herr talman! Vi skulle kunna använda hela den svenska statsbudgeten till insatser i Östeuropa och f.d. Sovjetunionen, men det skulle ändå inte vara nog. Behoven är bokstavligen oändliga. Den viktiga poängen i sammanhanget är emellertid att det inte i första hand är mängden pengar som pumpas in från omvärlden som är det avgörande, utan mera att man ger de nya demokratierna tillträde till västvärldens normala demokratiska sammanslutningar och därmed också till deras marknader. Där finns det naturligtvis fortfarande brister, inte minst när det gäller frihandel mellan Östeuropa och länderna i Västeuropa. Men det avgörande med EG, liksom med Europarådet, är ju att det är den typ av organisation som de kan sträva efter att accepteras som medlemmar i. Redan detta innebär ju en oerhörd stimulans för de positiva och goda krafter som finns i de nya demokratierna när det gäller att själva genomföra det systemskifte som måste komma inifrån.

Herr talman! På något sätt får Birgitta Hambraeus bestämma sig. Vi skall inte gå med i EG, om jag förstår Birgitta Hambraeus rätt, därför att vi inte har något inflytande. Å andra sidan räcker det inflytande som vi har genom lobbyorganisationer. Jag tycker att det är mycket konstigt om man kritiserar EG för att vara odemokratiskt, samtidigt som man tycker att det är en fördel att arbeta genom lobbyorganisationer. Jag tycker att det är en otroligt otillfredsställande påverkanskanal, att arbeta genom näringslivets organisationer, facket, LRF och andra partsorganisationer. Jag tycker faktiskt att vi skulle försöka vara representerade av valda representanter för svenska folket.

Jag tror faktiskt att det är en betydligt viktigare påverkanskanal, som dock inte utesluter de ideella organisationerna.

Herr talman! När man följer EG-debatten i massmedia förvånas man inte över att EG motståndet växer, att döma av alla opinionsundersökningar. För okunskapen om vad EG betyder för Sverige och familjen Svensson är stor hos det svenska folket. Det gäller även flera av de journalister som skriver om våra möjligheter inom EG. Här får regeringen ta på sig följderna av en närmast obefintlig populär och lättförståeligt utformad information till svenska folket. Man har ensidigt nöjt sig med sofistikerade och utförliga detaljinformationer, som ytterst få människor orkar gå igenom. Jag är övertygad om att ytterst få riksdagsmän har kunnat sätta sig in i EG-komplexets alla frågor och dess konsekvenser för olika intressegrupper i samhället. Säkert finns det en kunskapaselit som behärskar EG-frågorna, det vet vi, och utnyttjar okunskapen i vissa fall för sina politiska syften. När man nu äntligen vaknar inom regeringen och riksdagen står inför beslutet om pengar till den fortsatta EG-informationen, får vi hoppas att det verkligen satsas på en direkt information till svenska folket genom olika massmedia, tidningar, TV, och inte minst viktigt genom direktreklam hem i brevlådan. Minst 80 % av de ca 100 miljonerna måste sättas in på dessa medier för att motverka okunskapen hos svenska folket. Resten av pengarna kan disponeras av föreningar och organisationer etc. för mera begränsad och studiemässigt orienterad information. Några avslutande reflexioner kring skrämselpropagandan mot svenskt medlemskap i Politikerna har i årtionden, och inte minst i dessa dagar, talat om nödvändigheten av att vi internationaliserar oss i vårt tänkande och handlande, att vi visar oss solidariska med omvärlden. Nu talar samma politiska krafter om att vi i Sverige skulle ställa oss utanför den europeiska gemenskapen. Det är, herr talman, i sanning en märklig kovändning! Man talar också om EG som en odemokratisk gemenskap, att vi skulle behöva ge upp vår självständighet etc. Ingenting kan, som jag ser det, vara mer felaktigt. Såvitt jag förstår är EG institutionerna verkligen baserade på en sann demokratisk grund. Vi får t.o.m. vissa fördelar som liten nation framför de stora nationerna när det gäller röstetal inom EG -- detta sett i proportion till vår folkmängd. Sverige, Danmark och Norge skulle exempelvis tillsammans få fler röster än Tyskland, som ändå har i dagens läge mer än tre gånger så stor befolkning. Detta sagt för att belysa lilla Sveriges möjligheter att påverka besluten inom EG, i motsats till vad nej-sägarna talar om. Tack, herr talman!
Herr talman! Jag blir litet bekymrad när ja-sägarna skall försvara EG-medlemskapet. Man talar så oerhört allmänt och kommer med så uppenbart grova felaktigheter. Jag vill verkligen ordentligt ta reda på vilka fördelarna är. Jag är övertygad om att det finns fördelar, men t.ex. föregående talare använde inte sin tid till att på något sätt reda ut fördelarna. När det gäller regeringens information kan jag hålla med om att den har varit litet tung, men det är också viktigt att man i detalj har berättat om EES avtalet och om vad EG-medlemskapet skulle innebära. Därutöver har det faktiskt getts ut lättillgängliga små blad med Europafakta, små broschyrer om t.ex. kvinnor i EG ur alla möjliga aspekter, som inte är tunga på något sätt men ändå fyllda av fakta. Jag har läst många av dem, och jag tycker att man inte får en känsla av att det skulle ge så många fördelar i jämförelse med vad vi har i dag. Vi har faktiskt redan i dag samarbete med EG som ger oss en hög standard, och vi bidrar till EG-ländernas höga standard. Att EG skulle vara odemokratiskt är faktiskt inget påhitt av EG-motståndarna eller av dem som är skeptiska till medlemskapet. Det är inom själva EG som man talar om det som ett problem. Ursprungligen hade man i den enda beslutande församlingen, ministerrådet, ett konsensusförfarande. Då var det demokrati. Det var alltså fråga om självständiga stater som var och en hade möjlighet att inlägga veto. Därmed var det inte fråga om överstatlighet, man blev inte överkörd. Det var demokratiskt. Allt eftersom besluten kommer att fattas med majoritet innebär det att folken körs över, när de kommer i minoritet i denna enda beslutande församling, där en regeringsledamot finns med. Parlamentet med den direktvalda representationen har alltså inga beslutande funktioner. Skulle man nu införa beslutsfunktioner i parlamentet, då är det verkligen en union, ''ett land'', där alla är med och väljer parlamentarikerna, som beslutar. Då har de ingående delstaterna helt mist sin suveränitet. Så det här är ett problem som diskuteras inom EG. Det är absolut inte något påhitt av några motståndare eller skeptiker i Sverige.
Herr talman! I mitt inlägg ville jag bara betona vikten av en enkel och tydlig information till svenska folket. Det var detta mitt inlägg alltså gällde. För att utvidga det litet kan jag säga att det är lättare att inom EG än utanför påverka EG:s beslut som vi kommer att var väldigt beroende av, oavsett om vi befinner oss inom gemenskapen eller utanför den. Dessutom är det försvarspolitiskt mycket viktigt. I EES-avtalet ingår också frågor som rör det europeiska säkerhetssystemet, som vi bl.a. har haft med i vårt partiprogram. Vi kan utvidga den här debatten i all oändlighet, men det var inte säkerhet jag ville tala om i dag, utan vikten av en klar och tydlig information om EG till svenska folket.

Herr talman! På sätt och vis är det här ett dåligt betänkande. Det som står där inte dåligt. Det talas en del om trevliga, viktiga och intressanta konferenser och mycket annat som för all del är mycket viktigt -- miljösamarbete runt Östersjön osv. På sätt och vis är det som inte står i betänkandet, men som skulle kunna stå där under rubriken ''Östersjösamarbete'', det som egentligen har ännu större vikt. En sådan viktig fråga, som mycket nära har att göra med det som avhandlas i betänkandet, är frihandel mellan Sverige och länderna kring Östersjön. Så till vida kommer av allt att döma ett viktigare beslut att fattas på tisdag, då vi här i kammaren skall ta ställning till ett frihandelsavtal mellan En annan viktig fråga är vad Sverige kan göra för att hjälpa Estland, Lettland och Litauen. Genom en valutareform kan man något underlätta för människor, företag och organisationer i dessa länder att samarbeta med andra länder runt Dessutom är det vikigt att diskutera hur vi skulle kunna underlätta för människor att resa utan krav på sådana relativt omständliga procedurer som de nuvarande visumkraven innebär.

Vi måste även diskutera hur Östersjöområdet i framtiden skall kunna hållas öppet och inte vara bakom den järnridå, som har existerat under så lång tid. Den aspekten har tidigare i dag diskuterats under den säkehetspolitiska debatten. Till sist vill jag i all enkelhet tillägga att frågan om miljöförbättringar i Östersjöområdet ingår i regeringens kompletteringsproposition, som lades fram efter det att utskottet hade avgett detta betänkande. I den anslås ytterligare pengar till miljöinsatser bl.a. av det slag som det talas om här. Eftersom de frågor som jag här har omnämnt förs fram i andra sammanhang på ett positivt sätt, yrkar jag till sist bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I allt väsentligt har Peeter Luksep sagt allt som det finns skäl att säga med anledning av detta betänkande. Det är naturligtvis utmärkt att det växer fram ett organiserat samarbete kring Östersjön, som kanske så småningom får former som liknar samarbetet i Nordiska rådet och som inom en inte alltför avlägsen framtid kan komma att spela en roll för Östersjöländernas samverkan i ett större europeiskt sammanhang. Samtidigt kommer vi aldrig riktigt åt det viktiga sakinnehållet i politiska betänkanden. På sin höjd kan vi referera olika utmärkta initiativ som tas i andra sammanhang, t.ex. det samarbete mellan städer runt Östersjön som omnämns i betänkandet och som än så länge är mer institutionaliserat, men som kanske kommer att innehålla mer konkreta samarbetsprojekt än vad det något diffusa Östersjörådet tycks göra. Det viktiga är dock alla dessa informella -- och ibland formella -- olika kontakter som tas och som helt och hållet inte kan formaliseras i någon politisk organisation. Men man kan på sin höjd kan ha något slags takorganisation för det alldeles naturliga samarbete som alltid måste finnas mellan fria folk på ömse sidor av det som en gång i världen på sovjetiskt håll hette Fredens hav, men som varken var fredens eller frihetens hav. Nu har Östersjön äntligen en chans att bli det. Jag yrkar därmed bifall till utskottets hemställan.